Fru talman! Betänkandet om ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja är det senaste förslaget på kriminalvårdens område den här mandatperioden. Men det kommer med all säkerhet att följas av fler framöver, då det är en verksamhet i ständig förändring och en viktig del i rättsväsendet. Jag vill börja med att yrka bifall till propositionen och till vår reservation nummer 2. I dag säger lagen att ett straff kan verkställas med fotboja efter ansökan från den dömde. Kriminalvården fattar beslutet samt beslutar vilka särskilda föreskrifter som ska gälla under tiden. Intensivövervakning med fotboja är ett fängelsestraff som ska avtjänas ute i samhället. En grundförutsättning för att beviljas fotboja är att straffet inte överstiger sex månader. Kriminalvården gör en lämplighetsbedömning, och om det finns skäl som talar emot verkställighet utanför anstalt ska beslut om fotboja inte fattas. Förutsättningarna för att få avtjäna straffet med fotboja är noga reglerade. Det handlar om vilken bostad och vilken sysselsättning den dömde ska ha samt under vilka tider den dömde får tillåtelse att vistas utanför bostaden. Vidare handlar det om på vilket sätt den dömde ska hålla kontakt med kriminalvården och övervakare samt vilket belopp den dömde ska betala under verkställigheten. Förslaget vi i dag debatterar och senare ska fatta beslut om gäller regeringens förslag att Kriminalvården på eget initiativ ska kunna besluta om fotboja. Den dömde ska självklart även i fortsättningen själv kunna ansöka om att få avtjäna sitt straff med fotboja. Det är viktigt att understryka, fru talman, att regeringens utgångspunkt när det gäller intensivövervakning med elektronisk fotboja är att det i princip ska vara lika ingripande som om straffet skulle avtjänas i fängelse. Vi socialdemokrater har två reservationer i betänkandet. Den ena handlar om föreskrifter om ett vistelseförbud som vi anser är ändamålsenligt utformat. Vistelseförbudet behöver inte endast avse ett förbud att vistas i närheten av ett brottsoffers bostad utan kan också avse andra platser där risken för återfall bedöms vara särskilt stor. Tillkännagivandet om brottsoffers samtycke för verkställighet med fotboja vill jag gärna uppehålla mig vid något, fru talman. Låt mig vara extra tydlig: Brottsofferperspektivet ska finnas i hela rättsväsendet. När det gäller tillkännagivandet om att brottsoffer bör ge sitt samtycke till om straff ska kunna verkställas med fotboja måste jag tillstå att förslaget är anmärkningsvärt och inte verkar ha analyserats på djupet när det gäller vad det innebär för rättsväsendet i allmänhet och brottsofferperspektivet i synnerhet. Jag ser förslaget som en mycket främmande fågel, fru talman. Brottsoffer i det svenska rättsväsendet ska självklart ha en stark ställning som målsägande med rätt till stöd och information under och efter rättsprocessen. Det är också viktigt att slå fast att det är rättsväsendet som dömer och avgör hur ett straff ska verkställas. Att brottsoffer ska kunna avgöra hur verkställighet eller påföljd ska ske är främmande i det svenska rättssystemet. Att lägga över ansvaret på brottsoffret för hur påföljden ska ske kan i praktiken försvåra och försämra ett brottsoffers situation. Detta är mitt bärande argument, och det vore olyckligt att öppna upp för något som vi hittills inte haft i svenskt rättsväsen. Vi står bakom våra två reservationer men yrkar endast bifall till reservation 2, som jag tidigare har sagt. Fru talman! Rättsväsendet har stått i fokus de två senaste mandatperioderna. Kampen mot gängkriminalitet, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld är och har varit tydligt prioriterade av regeringen. Mycket är vi överens om politiskt, även om det inte alltid låter så i debatten i den här kammaren. Jag vill ändå bara kort tydliggöra och påminna om vad som faktiskt har gjorts på kriminalvårdens område. Fru talman! Sedan 2015 har Kriminalvårdens resurser ökat med drygt 4 miljarder kronor. Det motsvarar 56 procent. När det gäller reformer har riksdagen bland annat beslutat om en tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder. Vi har beslutat om ökad säkerhet i frivården och om utökad kontroll och stöd för skyddstillsynsdömda. Frivården har fått ansvar för en ny påföljd: ungdomsövervakning. Vidare har återfallsförebyggande åtgärder förstärkts när det gäller villkorligt frigivna. Sist men verkligen inte minst fattade riksdagen förra året beslut om effektivare hantering av häktningar och minskad isolering. Det är ett beslut som jag är väldigt glad över att vi kunde få till en politisk majoritet för i riksdagen efter mångårig kritik från FN och Europarådet. Till allt detta ska läggas övriga resurstillskott till polisen och resten av rättsväsendet samt övriga förändringar i nya brottsrubriceringar och straffskärpningar som inneburit att Kriminalvårdens häkten och anstalter i princip är fullbelagda. I dag finns det 1 000 fler intagna i anstalt och lika många fler i häkte jämfört med 2015. Påfrestningen för verksamheten är stor, och det pågår ett intensivt arbete med att investera i nya och fler platser, nu senast med beskedet om två nya anstalter i Värnamo och Norrköping. Nya anstalter ska dessutom byggas i Kalmar och Trelleborg. Fru talman! Att bekämpa gängen och mäns våld mot kvinnor är ett arbete som måste ske här och nu men också långsiktigt. Mycket har gjorts, men vi ser alla att det är en hel del som återstår och att det också tar tid att vända utvecklingen. Ska vi på riktigt klara av att vända utvecklingen handlar det om fortsatta satsningar på det brottsförebyggande arbetet.

Fru talman! I dag ska vi debattera ärendet gällande ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja. Jag börjar med att yrka bifall till reservation nummer 5 gällande anstaltsplatser utomlands. Förslagen från regeringen innebär ökade möjligheter för dömda att avtjäna sitt straff med fotboja och att effektivisera handläggningen. Kriminalvården ska själv kunna ta beslut om att pröva om ett fängelsestraff ska verkställas med fotboja. Kriminalvården får också rätt att vid verkställighet med fotboja besluta särskilda föreskrifter om förbud för den dömde att vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område. Fotboja ska kunna användas för att kontrollera att den dömde respekterar vistelseförbudet. Detta är bra förslag, men de är inte tillräckliga. Fru talman! Vi kommer att få två tillkännagivanden som bygger på en motion från Centerpartiet. Det första tillkännagivandet stöder vi moderater. Det innebär att större hänsyn ska tas till brottsoffret genom att brottsoffrets samtycke ska krävas för att fängelsestraffet ska verkställas med fotboja, till exempel när det gäller hot och våld mellan närstående som inte bor ihop. Det ska gälla även när det inte är en parrelation, till exempel vid hedersrelaterad brottslighet. Vi stöder de här förslagen för att vi moderater alltid står på brottsoffrets sida och inte på gärningsmannens sida. Jag lyssnade på Carina Ödebrink som sa att det inte är någonting som används i Sverige att brottsoffer kan påverka hur påföljden genomförs. Nej, kanske inte, men ibland får man faktiskt göra nya saker om man tycker att det behövs. Det andra tillkännagivandet som vi stöder gäller att Kriminalvården ska få möjlighet att meddela vistelseförbud inom ett större område än i närheten av brottsoffrets bostad. Fru talman! Vi moderater stöder reservation nummer 5 gällande anstaltsplatser utomlands som bygger på en motion av Sverigedemokraterna. Vi moderater har dock lämnat ett särskilt yttrande med följande lydelse: "Av motionen framgår inte vad som närmare avses med att påbörja förhandlingar om att hyra anstaltsplatser utomlands. Vi utgår från dock från att man i samband med att man avser att inleda sådana förhandlingar dels överväger behovet av författningsändringar, dels följer upp det avtal som nyligen träffades mellan Danmark och Kosovo som innebär att Danmark hyr 300 anstaltsplatser i Kosovo. Avtalet är en implementering av den avsiktsförklaring som undertecknades av Kosovo och Danmark redan i december 2021 och tanken är att upp till 300 utvisningsdömda ska kunna avtjäna sitt danska fängelsestraff i Kosovo, med start i början av 2023. Vi anser att det danska exemplet är intressant att följa, särskilt som den danska regeringen ser detta som ett sätt att öka effektiviteten i att verkställa utvisningar efter avtjänat straff." Det här tycker vi moderater är väldigt viktigt, för det är många som i svenska domstolar blir dömda till utvisning, men sedan kan man inte verkställa utvisningarna utan de här personerna får stanna kvar i Sverige. Det är ett mycket stort problem. Jag och vi moderater tycker att alla som har blivit dömda till utvisning också ska lämna landet. Det här är något som eventuellt ska kunna hjälpa till. Utifrån dessa utgångspunkter ställer vi oss bakom vad motionärerna anför om att regeringen bör påbörja förhandlingar för att hyra anstaltsplatser utomlands. Jag vill göra som många andra. Jag tackar för den här mandatperioden. Det är sista gången jag står i talarstolen den här mandatperioden, som har varit intressant på många sätt och vis. Jag önskar alla en trevlig och fin sommar. När jag förhoppningsvis står i talarstolen i höst hoppas jag att Moderaterna och de partier vi samarbetar med är i regeringsställning. Tack allihop! Trevlig sommar!

Fru talman! Vi debatterar betänkandet Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja . Svensk kriminalvård befinner sig i dag i ett mycket ansträngt läge. Beläggningsgraden på landets anstalter och häkten ligger på en bit över 100 procent. Optimal beläggning är mellan 80 och 90 procent. Kriminalvården kan inte sköta sin verksamhet på ett tillfredställande sätt. Trycket på både personal och intagna är hårt. På grund av den rådande platsbristen tvingas interner bo dubbelt, och gemensamhetsutrymmen tas i anspråk. De flesta förstår nog att detta är en ohållbar situation. Att svensk kriminalvård är i akut behov av att byggas ut och rustas upp är en vedertagen sanning. Det har varit uppenbart för alla som arbetar med dessa frågor, både myndigheter och ansvariga politiker. Det tar dock tid att bygga ut kriminalvården i den omfattning som krävs, och regeringen har som vanligt inte sett det komma i tid. Allt fagert tal till trots finns verkligheten där som ett facit på regeringens misslyckande. Politik handlar om att vilja genomföra något. Men det gäller att omsätta den viljan i någon form av handling som generar ett resultat. Regeringen klarar av det första steget. Men när det gäller själva genomförandet kan det inte bli fråga om annat än icke godkänt. Fru talman! Regeringen försöker lösa den akuta bristen genom så kallade beredskapsplatser och andra tillfälliga platser samt genom att ge Kriminalvården mandat att själva pröva om fängelsestraff ska verkställas med fotboja eller inte. Krasst betyder det att regeringen försöker lösa den akuta platsbristen genom att låta fler kriminella avtjäna sina straff i frihet. Det vi ser är en kapitulation. Regeringen retirerar gradvis från statens viktigaste kärnuppgift: att skydda sina medborgare. De som döms till fängelse ska sitta i fängelse. Att våldsverkare av olika slag tillåts gå runt i samhället med fotboja i stället för att avtjäna fängelsestraff är inte i linje med brottsofferperspektivet. Det leder inte till upprättelse i tillräcklig grad. Därför anser Sverigedemokraterna att det inte heller ska vara aktuellt att utöka den möjligheten. Det sista Sverige behöver just nu är reformer som är i brottslingens favör och på bekostnad av offrets rätt till trygghet. Att fotboja används efter fängelsestraffet för att kontrollera att gärningsmän inte rör sig nära sina offer eller för att på annat sätt kontrollera en frigivens uppförande är däremot en helt annan sak. Att Kriminalvården ges mandat att besluta om vistelseförbud med fotboja innebär en utökad kontroll, och det är positivt. Det är positivt att en dömd person kan övervakas och förbjuds att vistas på vissa platser. Fru talman! För att lösa den akuta platsbristen inom svensk kriminalvård behöver vi se till andra möjligheter. Sverigedemokraterna har länge förordat att hyra anstaltsplatser utomlands. Det är något som vi nu vill genomföra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna för att lösa den akuta krisen. Då regeringen har tillfrågats om detta har Morgan Johansson anfört att den största betänkligheten mot att hyra anstaltsplatser utomlands har med kostnaden att göra. För Sverigedemokraterna är samhället och medborgarnas trygghet viktigare än kostnaden. Valet är därför enkelt för oss. Regeringen medger att de har sett denna överbeläggning komma. Men trots det har de inte vidtagit de åtgärder som krävs för att lätta på trycket inom svensk kriminalvård, det vill säga påbörja förhandlingar för att kunna hyra anstaltsplatser utomlands. Man kan med rätta fråga sig: Om inte Sverige, som har en av världens högsta skatter, har råd att frihetsberöva brottslingar fullt ut, vilka har då råd? Dessutom är anstaltsplatserna i Sverige dyrast i Europa. Vi har också miljarder när det gäller andra engagemang utomlands: EU-avgifter, klimatfonder och en aldrig sinande biståndsfond. Skulle det då inte finnas medel nog för att säkra reformer som direkt har en skyddande effekt kopplad till svenska medborgare? Jag ställer mig mycket frågande till den typen av ihålig och direkt svag argumentation. Jag yrkar bifall till reservation 5. Jag vill också passa på att önska alla en glad och trevlig sommar.

Fru talman! Dagens situation med överfulla fängelser och dömda brottslingar som inte påbörjar avtjänandet av sina straff utan i stället kan fortsätta med brottsliga gärningar är oacceptabel. Naturligtvis vilar ansvaret också på tidigare regeringars planering. Men vi kan konstatera att regeringen och kanske främst justitieminister Morgan Johansson, trots stora utfästelser på många området, inte har levererat i tillräcklig omfattning vad gäller kriminalvårdsplatser under de snart åtta år som en S-ledd regering har haft ansvaret för Sveriges rättspolitik. Mycket snack, många presskonferenser och flitigt twittrande verkar ha haft högre prioritet för justitieministern än att omsätta det man talar om i praktisk handling. Det ser vi bland annat nu när vi står med en akut kapacitetsbrist när det gäller fängelseplatser, och det måste hanteras. Sverige behöver en ny regering. Sveriges befolkning har möjlighet att se till att det blir verklighet den 11 september. Vi kristdemokrater är redo att ta över ansvaret. Fru talman! Ett sätt att skapa platser inom kriminalvården är att öka möjligheten för dömda att avtjäna sina straff med fotboja. Kristdemokraterna instämmer i bedömningen i propositionen; det finns skäl att i viss mån öka möjligheterna för dömda att avtjäna sina straff med just fotboja. Det kan leda till en något minskad beläggningsgrad och till att Kriminalvårdens resurser används mer effektivt. Det är dock viktigt att det finns tillräckliga möjligheter för Kriminalvården att vidta de kontrollåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten och tryggheten för brottsoffer och andra medborgare i den dömdes närhet. Kriminalvården föreslås få möjlighet att besluta om vistelseförbud, och det skapas, som vi ser det, möjlighet för Kriminalvården att göra begränsningar i den dömdes möjlighet att röra sig. Den utökade möjligheten för Kriminalvården att pröva om ett fängelsestraff ska kunna verkställas med fotboja innebär ingen ändring av de krav som ställs för att den dömde ska få göra det. Liksom tidigare ska Kriminalvården göra en lämplighetsbedömning. Om det finns särskilda skäl som talar mot verkställigheten ska beslut om fotboja inte fattas. Särskilda skäl kan till exempel finnas om brottet riktats mot en person som den dömde delar bostad med. Dessutom ska en person som är över 18 år och sammanbor med en person som ska avtjäna straff med fotboja tillfrågas om denne samtycker till att verkställigheten sker i bostaden. Fru talman! Trots att vi instämmer i intentionerna i propositionen anser vi att ytterligare begränsningar borde införas i samband med det som föreslås i denna proposition. Våld i nära relationer förekommer även i fall där brottsoffer och förövare inte bor tillsammans och mellan närstående som inte har en parrelation, till exempel vid hedersrelaterade brott. Kristdemokraterna anser därför, likt hela utskottet förutom Socialdemokraterna, att det bör krävas samtycke för verkställighet av fängelsestraff med fotboja i de fall den dömda personen har dömts för våld och hot mot en närstående som man inte delar bostad med eller är i en parrelation med, till exempel vid hedersrelaterade brott. Det har resulterat i ett förslag om tillkännagivande till regeringen. Kristdemokraterna anser också att en central aspekt när det gäller vistelseförbud bör vara att säkerställa brottsdrabbades intresse av att inte behöva konfronteras med sina förövare under strafftiden. Vi anser därför att de områden som beläggs med vistelseförbud bör vara större än den omedelbara närheten kring ett brottsoffers bostad. Även den här åsikten delas av en klar majoritet i utskottet, som även här föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Platsbristen inom Kriminalvården löser man inte över en natt. De byggprojekt som inletts och de som finns i planeringen ger visserligen en välkommen ökning av antalet platser, men de kommer att vara i praktiskt bruk först om flera år. Nu när också de planerade temporära lösningarna med moduler, tänkta att användas som en överbryggande åtgärd, tar lång tid att få på plats behöver Sverige hitta andra vägar för att skapa ytterligare anstaltsplatser för dem som döms. Bland annat måste insatserna intensifieras för att se till att medborgare från andra länder som sitter i svenska fängelser överförs till de länder de kommer ifrån. Det gäller medborgare från andra EU-länder men naturligtvis också medborgare från länder utanför EU. Som vi kristdemokrater argumenterat för under lång tid är det också dags att på allvar se över möjligheterna för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands. Det finns exempel på länder i vårt närområde som gjort det när platserna i det egna landet inte varit tillräckligt många. Norge hade avtal med Nederländerna för några år sedan. Danmark har likt Sverige akut platsbrist, som nämnts i debatten här, och har nyligen upprättat ett avtal med Kosovo. När man frågar Kriminalvårdens generaldirektör om det här säger han att det är en politisk fråga. Den behöver ges en ny inriktning, så det är verkligen dags att se över detta alternativ på djupet. Det gör vi kristdemokrater och även sverigedemokrater och moderater i en gemensam reservation. Situationen med stor brist på anstaltsplatser borde stämma till eftertanke hos fler partier. Mot bakgrund av det här yrkar jag bifall till reservation 5. Jag ställer mig naturligtvis bakom de tillkännagivanden från utskottsbehandlingen som föreslås riktas till regeringen.

Fru talman! Åhörare och ledamöter! Vi debatterar just nu propositionen om ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja. Det må vara ett bra och vällovligt syfte att fler ska kunna avtjäna sitt straff med fotboja ute i samhället i stället för att vistas bakom låsta dörrar om det utdömda straffet är på mindre än sex månader. Men när jag läste propositionen insåg jag att det, som vi hört sägas här i talarstolen, lika mycket handlar om att åtgärda platsbristen i våra fängelser. Det är något annat, och då tycker jag att det är dags att dra öronen åt sig lite grann. Fru talman! Låt mig referera till en av förra veckans mest nedslående nyheter. Fängelsedömda män som begått våldsbrott mot kvinnor borde snabbare låsas in i fängelse. Det säger Åsa Witkowski, enhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid, efter en granskning som Ekot gjort. Granskningen visar att män som varit på fri fot länge innan straffet börjat avtjänas har kunnat fortsätta hota, misshandla och trakassera kvinnan - alltså brottsoffret - på samma sätt som man gjort tidigare. Vi vet att den farligaste perioden för en våldsutsatt kvinna är just den då gärningspersonen vet att han håller på att förlora kontrollen över henne. Då finns det en stor risk för ökat våld. På grund av platsbrist på anstalterna har alltså Kriminalvården behövt öka inställelsetiden. I sin kartläggning av fängelsedömda som var på fri fot fann Ekot 18 män som dömts till fängelse för brott i en relation och som innan de börjat avtjäna sitt straff kunnat hota, trakassera och misshandla samma kvinna på nytt. En av dem var en man som hade misshandlat sin dåvarande flickvän. I väntan på fängelse ringer han henne tusentals gånger. Hon beskriver i domstol att hon därför inte ens vågar ha sina barn boende hos sig. Det är domstolen som ska bedöma om det finns risk för återfall i brott och i så fall häkta personen i väntan på fängelse. Men det är ju smått horribelt att kvinnan i dessa fall inte får den trygghet som hon behöver efter att ha varit utsatt för det våld som inneburit en fruktansvärd terror. Den sista pusselbiten före verkställighet av fängelsedom fallerar. Fru talman! Varför tar jag upp det här? Jo, därför att det principiellt handlar om samma sak. Det handlar om att brottsoffer ska skyddas före, under och efter rättegång och under verkställighet. I exemplet med Ekots granskning handlar det om säkerhet före en verkställighet. I propositionen vi behandlar i dag handlar det om säkerhet under en verkställighet. Säga vad man vill om fotboja, men ett helt garanterat skydd är det faktiskt inte. Därför är jag oerhört glad att kammaren tillstyrker de två yrkandena i Centerpartiets följdmotion. Det ena är att alla brottsoffer som varit utsatta för våld i nära relationer eller hedersbrott ska samtycka till att verkställigheten av gärningspersonens dom ska göras med fotboja, oavsett om de är eller har varit sammanboende eller om de har gemensamma barn eller ej. Brottsoffer ska skyddas, och deras åsikt kan vara avgörande. Jag lyssnade på Socialdemokraternas ledamot, som sa i talarstolen att det är rättsväsendet som dömer, att det här är en främmande fågel och att det är olyckligt att man låter brottsoffer bestämma i domen - utan att närmare tala om vad det är som är olyckligt och vad som skulle vara den stora skillnaden. Faktum är ju att samma princip delvis råder i dag. Sammanboende eller gemensamma barn har faktiskt rätt att säga ja eller nej till att verkställigheten utförs med fotboja. Är det också en främmande fågel? Det andra i vår motion som går igenom som ett förslag till tillkännagivande är att vistelseförbud ska kunna gälla ett större område än vad som är praxis i dag - alltså ett större område där brottsoffret bor eller ett större område där gärningspersonen vistas, exempelvis en hel kommun. Brottsoffer och deras barn ska inte löpa risk att möta gärningspersonen oavsett vilka ärenden, resor, utflykter, bjudningar eller träffar de företar sig eller inbjuds att följa med på. Det kan komma som något som inte är planerat, och skulle det då råka vara i närheten av där man kan möta gärningspersonen infinner sig en skräck, en oro, och man säger nej. Det är gärningspersonen som ska begränsas, inte brottsoffren. Jag yrkar bifall till utskottets förslag med förslagen till tillkännagivanden.

Fru talman! Jag börjar med att för Vänsterpartiets räkning yrka bifall till utskottets förslag, inklusive de förslag till tillkännagivanden från majoriteten som ingår. Jag vill också säga att vi i Vänsterpartiet välkomnar det här reformförslaget. Vi har själva tidigare motionerat om liknande åtgärder, det vill säga att man skulle kunna få lämna fängelset snabbare och i stället avtjäna straffet med fotboja. Förslaget som finns nu vidgar de principer som gällt hittills genom att man säger att Kriminalvården ska kunna ta initiativ till detta, inte enbart den intagne. Jag tror att det är kloka argument, för man kan göra också så för att pröva om man kan ha en annan verkställighet som kan ha väldiga fördelar för alla berörda om man gör detta klokt. Om man ska ha verkställighet med fotboja som alternativ till fängelse och anstaltsvistelse måste man också uppfylla krav på samhällsskydd, förebyggande av risker för återfall i brott och extra skydd för de brottsoffer som troligen redan finns. Man beskriver också särskilda skäl mot att använda verkställighet med fotboja som används redan i dag och som man kan fullfölja och applicera på de här situationerna, vilket förstås är tanken. Det handlar om att man ska vara särskilt aktsam om dem som har blivit drabbade av den intagne om det är så att de delar bostad, om det finns andra aspekter som gör att den intagne kommer för nära tidigare brottsoffer eller om det finns risk att barn på något sätt utsätts för menlig inverkan genom boendesituationen. Detta är fortsatt väldigt viktigt. Men vi kan också se att det finns ytterligare aspekter som inte berörts här i kammaren hittills i dag. Det handlar om att detta kan öka möjligheten till en konstruktiv rehabilitering genom att den fängelseintagne kan gå ut i samhället och påbörja en inslussning, kanske i en utbildningssituation utanför anstalten eller till och med i någon form av anställning, och snabbare kan återanpassas i samhället. Något som är självklart och som några har berört är att beläggningsgraden på våra fängelser och anstalter åtminstone i viss mån kan minska, vilket ju också är viktigt eftersom trycket på dem är så hårt. Vi behöver ha i varje fall de farligaste personerna inlåsta, men de som kan bedömas inte innebära risker för andra skulle kunna släppas ut och få stöd av fotboja. Det finns också ekonomiska redovisningar som tyder på att detta kan innebära en viss besparing. Det handlar inte om några jättestora summor, men beräknat på ett ganska litet antal personer som skulle kunna släppas ut med fotboja - kanske 150 personer per år - innebär detta ändå en besparing på 26 miljoner kronor för Kriminalvården. Det är givetvis pengar som kan användas mycket bättre än till att ha en person fängslad som skulle kunna komma ut till en rehabiliteringssituation. Jag vill också beröra detta med hur vi skyddar brottsoffren. Det är naturligtvis viktigt att beakta att om vi ska släppa ut någon utanför en anstalt under den period påföljden pågår måste vi också trygga att brottsoffret inte behöver konfronteras med den personen. Detta tror jag är lättbegripligt för många - man vill som offer känna sig trygg, åtminstone under påföljdsperioden. Sedan kan det följas upp ytterligare, men det finns ett ansvar för samhället att garantera att det inte sker återfall i brott som riktar sig mot dem som redan utsatts av personen i fråga. Då är det extremt viktigt, menar jag och Vänsterpartiet, att etablera en samverkan med brottsoffret. Vi skriver i vårt tillkännagivande att samtycke bör finnas. Möjligen kan det tänkas att vi inte ska ha en absolut vetorätt så att man bara kan säga nej utan några som helst argument. Men om brottsoffer har synpunkter på hur utsläppet från anstalt eller fängelse ska ske när man känner sig hotad måste detta kunna bemötas från Kriminalvårdens sida så att andra garantier skapas. Eller också får Kriminalvården avvakta - den här personen kan inte få gå utanför fängelset, och fotboja räcker inte. Det är alltså oerhört viktigt att man slipper konfronteras med sin förövare. Det kan handla om att man får möjlighet att påverka hur beslutet ska komma att se ut. Kriminalvården måste också se till att de vistelseförbud som kopplas till detta - och fotbojan kan bli en garant för att det fungerar - gäller tillräckligt stora skyddszoner. Här ser jag det också som viktigt att brottsoffret får möjlighet att påverka. Detta är kanske delvis nytt i svenskt rättsväsen. Men det har skett en utveckling över tid där vi har gett brottsoffer andra roller än vad som tidigare traditionellt varit fallet. Exempel på detta är skadestånd och hur skadeståndstalan kan föras parallellt med den straffrättsliga processen. I vissa större mål har man också låtit brottsoffer plädera i rättssalen. De kan inte fälla ett avgörande men har möjlighet att påverka. Detta tror jag är en utveckling som vi ska försöka se positivt på, och det här är ett litet steg som skulle kunna tas i samma riktning och som skulle kunna öka respekten för denna alternativa verkställighet av straff. Med detta, fru talman säger jag tack och vill också passa på att önska trevlig sommar till alla som finns här.

Fru talman! Liberalerna ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förslaget innebär att Kriminalvården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelsestraff ska verkställas med fotboja. Kriminalvården får alltså rätt att själv besluta något som domstolar tidigare har bestämt. När Kriminalvården ges dessa möjligheter blir det oerhört viktigt för oss liberaler att det är tydligt att dessa beslut aldrig får baseras på den brist på anstaltsplatser som råder i dag, på grund av Morgan Johanssons och Sregeringens brister när det gäller att ta fram platser. Jag besökte för ett halvår sedan en kriminalvårdsanstalt i västra Sverige där man hade räknat med att dra ned på platserna, och nu ska man bygga nytt i stället. Det är olyckligt att denna analys inte kunnat göras tidigare. Skälet till att straffet ska avtjänas med elektronisk övervakning måste vara baserat på att detta är rätt i sak och inte en konsekvens av att regeringen har misslyckats med att ta fram de anstaltsplatser som krävs. Vi i Liberalerna kommer att följa upp detta noggrant. Liberalerna står även bakom de två tillkännagivanden som ligger på bordet och som vi ska besluta om imorgon. Det gäller för det första frågan om brottsoffrets samtycke. Det är viktigt att det är först efter ett brottsoffers samtycke som verkställighet av ett fängelsestraff med fotboja kan bli aktuellt, även när den person som har dömts för våld eller hot inte delar brottsoffrets bostad eller har en parrelation med brottsoffret. Det kan finnas ett hot och en vilja hos brottsoffret att påverka om förövaren ska få ha fotboja eller inte även om man inte bor ihop eller är tillsammans. Detta blir framför allt aktuellt vid hedersrelaterade brott, där fokus alltid måste ligga på att det är brottsoffrets trygghet och frihet som ska prioriteras. Det är också viktigt att ansvarig myndighet när frågan ställs ser och förstår konsekvenserna för barn och kvinnor som har utsatts för våld under lång tid och hur våldet har påverkat dem. Det ska inte få råda något som helst tvivel om att ett ja faktiskt har getts frivilligt. Jag tycker att Socialdemokraterna sviker de hedersutsatta i dag när man tänker rösta mot detta förslag från Centerpartiet. Centerpartiet förtjänar ett tack för att de har drivit denna fråga och yrkat på detta i justitieutskottet. Kriminalvårdens kunskap om brottsofferperspektivet måste också stärkas för att brottsoffret aldrig ska hamna i en gisslansituation och tvingas säga ja mot sin innersta vilja. Vi vet att det är vanligt bland hedersutsatta flickor och kvinnor att man säger ja på grund av press och hot. För det andra gäller det frågan om vistelseförbud. Det bör vara större fysiska områden som omfattas av vistelseförbud än den omedelbara närheten kring ett brottsoffers bostad. I dag tvingas barn och kvinnor leva gömda och glömda, och förövaren har större frihet i relation till offrets frihetsbegränsningar. Liberalerna har drivit på för att området för vistelseförbud geografiskt sett måste vara avsevärt större än i dag. Hur stor den geografiska ytan ska vara är dessutom avhängigt av polisens förmåga att skapa trygghet och ge garantier för att hinna fram. Om det är långt till polisen bör även kommuner och kanske större regioner kunna inkluderas i vistelseförbudet. Fru talman! Det är vår skyldighet att se till att våldsutsatta barns och kvinnors trygghet och rörelsefrihet ökar avsevärt i framtiden. Det är vad vi tänker göra från de borgerliga partiernas sida när vi tar makten i höst. Det är under all kritik att så många brottsoffer i dag tvingas leva gömda och glömda. En liberal borgerlig regering kommer att se till att det blir tvärtom.